Fru talman! Regeringens förslag till framtida arbetsuppgifter och verksamhetsinriktning för statens industriverk visar nästan övertydligt att socialdemokraterna har ambitionen att öka styrningen av näringslivet. Den näringspolitik som socialdemokraterna utformade under 1960-talet grundades på tron att statlig styrning, kombinerad med en övergripande branschplanering, var av godo och att marknadsekonomin skulle låta sig kontrolleras och fortsätta att fungera under trycket av en samordnad näringspolitik med socialistiska förtecken. Under 1960 och 1970-talen har sedan, som en följd av detta, en omfattande flora av subventionsformer utvecklats inom industri-, arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. Marknadsekonomins och det enskilda näringslivets möjligheter att fungera har gradvis minskats genom bidragsoch subventionspolitiken, de ökande skatterna samt lagstiftningsoch regleringsåtgärder. Trots att subventionsoch regleringspolitiken misslyckats begär regeringen nu att riksdagen skall ge den mandat att få utöka och förfina styrinstrumenten som en del i socialdemokraternas samlade strategi för att åstadkomma en övergripande reglering och kontroll i en, som man uttrycker det, ”samordnad industrioch regionalpolitik”. Den centrala industristödsmyndighet som man avser att bygga upp vidare har utan tvivel planhushållningskaraktär. I debatten vill man ofta förneka sådana ambitioner, men i propositionen talas det numera klartext.

Det förefaller som om man parallellt med införande av vinstdelningsavgifter etc. vill att industriverket skall kunna få utvecklas till en fondsocialismens centrala utvecklingsfond. Den mest allvarliga kritiken vi moderater riktar mot propositionen gäller således själva principlösningen. Det är symtomatiskt att industriministern vill, som han uttrycker det i propositionen, bygga upp ”en slagkraftig myndighet”. I stället bör man göra det motsatta, vilket vi från moderat håll flera gånger under dagens näringspolitiska debatt har påpekat. Även under tidigare debatter har vi påpekat detta, bl.a. i samband med tekodebatten. Vi vill skapa förutsättningar för ett mer slagkraftigt näringsliv — men då måste bidragsoch subventionspolitiken avvecklas, skatterna sänkas och samhället avbyråkratiseras. Regeringens förslag innebär ökad byråkrati, där den centrala styrningen av näringslivet byggs ut. Den offentliga sektorn tillåts växa ytterligare med de ökande driftkostnader som detta successivt medför i takt med förslagets genomförande. Därför, menar vi, måste propositionen avslås av riksdagen.

Vårt avslagsyrkande, fru talman, motiveras även av andra skäl, och dessa är också så starka att de i sig motiverar ett sådant ställningstagande. Det är för det första uppseendeväckande att ett utredningsförslag av så stor principiell innebörd blir föremål för en regeringsproposition utan en ordentlig remissbehandling. Som vi framhåller i reservation nr 1, gemensam för utskottets icke-socialistiska ledamöter, har ingen länstyrelse inom stödområdet fått yttra sig. För det andra pågår utredningar om både arbetsmarknadsverkets ansvarsområde och organisation samt om utformningen av det regionalpolitiska stödet till näringslivet, vilka väntas bli färdiga under budgetåret 1984/85. Det hade varit naturligt att regeringen avvaktat dessa utredningar innan den lade fram förslag med den betydande räckvidd som präglar den proposition som kammaren nu behandlar. För det tredje har regeringen föreslagit att rätten att anföra besvär hos regeringen mot beslut av industriverket skall slopas. Även utskottsmajoriteten har reagerat och ger regeringen bakläxa på den punkten. Även på en annan punkt av väsentlig betydelse modifieras regeringens förslag av utskottsmajoriteten. Det är principiellt viktigt att beslut skall kunna överklagas till regeringen. Rättssäkerhetsskäl talar för att det även i fortsättningen skall vara möjligt att anföra besvär till regeringen i ärenden rörande finansiellt stöd till näringslivet. Slutligen, fru talman, skall jag tillfoga ytterligare några principiellt viktiga synpunkter, vilkas innebörd också utgör goda skäl för riksdagen att avslå propositionen. Det råder i dag en sammanblandning i statsmakternas sätt att hantera arbetsmarknads-, näringsoch regionalpolitik. Effekten av denna sammanblandning har fått till följd att resultaten av besluten inte har kunnat mätas. En annan avgörande brist med nuvarande förhållanden är att kostnaderna för stäten är oförsvarligt höga. De regionalpolitiska insatserna måste begränsas till åtgärder som är motiverade från regional synpunkt, dvs. i geografiskt begränsade områden där insatserna bäst behövs. Det huvudsakliga ansvaret för industriell tillväxt i landets alla delar måste ligga inom den ekonomiska politikens ram. En väl fungerande näringspolitik skulle sannolikt avlasta behovet av regionalpolitiska insatser. Sålunda är de industripolitiska och de regionalpolitiska målen ofta oförenliga. Självfallet kan det förekomma att näringsoch arbetsmarknadspolitiska insatser inriktas mot områden som blir föremål för regionalpolitiken. Men just därför är en klar gränsdragning nödvändig. Annars kan allas ansvar leda till ingens ansvar. Regeringens uppläggning i propositionen är att den skall få bemyndigande att utforma den slutgiltiga organisationen. Vi konstaterar att riksdagen i det skedet inte kan påverka ärendets fortsatta handläggning. Detta är klart otillfredsställande! Det blir först när budgetförslaget för budgetåret 1984/85 föreläggs riksdagen som vi kan få en klar bild av kostnadsutfallet för de föreslagna organisationsförändringarna. I nuvarande samhällsekonomiska läge är detta tillvägagångssätt anmärkningsvärt. I stället bör man, som vi har framhållit i den moderata motionen, initiera åtgärder som kan leda fram till besparingar. Som vi har angett i våra alternativa förslag bör man i samband med beredningen av de väntade utredningsförslagen rörande arbetsmarknadsverkets organisation och regionalpolitikens framtida inriktning välja sådana lösningar att verksamheten vid statens industriverk efter hand kan avvecklas. Som ett första led i en sådan neddragning av verksamheten föreslår vi i reservation 12 att det sammanlagda anslaget till verket för budgetåret 1983/84 minskas med 5 milj.kr. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 och 12.

Fru talman! En utredning tillsatt av den förra regeringen gavs uppdraget att se över statens industriverks framtida verksamhet och organisation m.m. Det skedde den 12 november 1981. Utredningens förslag överlämnades till den nya regeringen den 11 november 1982, alltså efter ett års arbete. ”Synpunkter på betänkandet har inhämtats genom ett kombinerat skriftligt och muntligt förfarande”, heter det lakoniskt i regeringens proposition. Från centern har vi starkt kritiserat denna behandling av en organisationsfråga med strategisk betydelse för den framtida näringsoch regionalpolitiken. Som påpekats i flera motioner har ingen länsstyrelse i stödområdet fått yttra sig. Också utskottsmajoriteten instämmer i kritiken mot den summariska behandlingen av utredningsförslaget och den otillfredsställande redovisningen i propositionen av synpunkter som har lämnats på utredningsförslaget. Den första frågan är egentligen varför den socialdemokratiska regeringen fann det förenligt med sina intressen att visa handlingskraft genom att lägga fram ett dåligt förankrat förslag, dessutom baserat på en tidigare regerings direktiv. Dessa direktiv angav inte den exakta inriktningen för utredarens arbete. Det sägs i stället att ”industriverkets verksamhet bör med anledning därav prövas förutsättningslöst”. När det gäller en av de mest omdiskuterade frågorna — överföringen av det regionalpolitiska stödets administration från AMS till industriverket — är formuleringen lika öppen, ”att på nytt överväga om det är lämpligt att föra över handläggningen på central nivå av det regionalpolitiska stödet till näringslivet från AMS till industriverket”. Eftersom industriverkets organisation och verksamhet inte kan ses isolerade är det märkligt att regeringsförslaget inte samordnats med förslag från AMS-utredningen och med arbetet i kommittén om det regionalpolitiska stödet till näringslivet. Det är någonting som gått snett i behandlingen av utredningsförslaget; den måste hållas samman i regeringskansliet och ingen annanstans. Därför får också regeringen bakläxa i ett par viktiga avseenden på sitt förslag. Det räcker att citera vad utskottsmajoriteten anfört på s. 10 i betänkandet, där det heter: ”Utifrån de nyss angivna utgångspunkterna för en reform av den industripolitiska organisationen kan dock invändningar riktas mot regeringens förslag i några hänseenden. De gäller dels att rätten att anföra besvär hos regeringen mot beslut av industriverket föreslås bli slopad, dels att det parlamentariska inflytandet i samband med beslut rörande regionalpolitiskt stöd blir otillräckligt.” Uttalanden om besvärsrätten har citerats i det tidigare anförandet. Fru talman! Med detta vill jag helt kort yrka bifall till reservation nr 1. Där säger vi bl.a.: ”I propositionen saknas varje analys av hur de föreslagna förändringarna påverkar industripolitiken, regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken.” Det är naturligtvis en avgörande brist i det framlagda förslaget. Här skulle jag egentligen kunna stanna — många av de övriga reservationerna är följdreservationer till denna huvudreservation. I reservation 3 — den återfinns på s. 23 i betänkandet — markerar vi de olyckliga effekter på den politiska strukturen som regeringsförslaget får. Där vill jag bara helt kort erinra om den debatt som förts här tidigare i dag med anledning av näringsutskottets betänkande nr 34 beträffande de regionala utvecklingsfondernas verksamhet och sammansättning. Det senare gällde bl.a. frågan om rätt organisation på rätt plats. I reservation 5 begär vi följdriktigt ett nytt förslag av regeringen, och i reservation 7 slår vi vakt om industrigarantilånen, som i första hand är avsedda för de mindre och medelstora företagen. På motsatt sida finns i den frågan såväl socialdemokrater som moderater. Moderaterna säger i sin reservation, nr 6, att industrigarantilånen är en stödform som i princip bör utmönstras. Jag skulle vilja tillägga att det är ännu ett exempel på något som Ivar Franzén tidigare i debatten nämnde: moderata förslag som kan inrangeras under rubriken ”ovänlig handling mot småföretag”. Reservation 9 behandlar ändrade riktlinjer för vissa former av regionalpolitiskt stöd. Det är också en följdreservation till reservation 1; den påverkas naturligtvis av att besvärsrätten nu har modifierats av utskottsmajoriteten. I reservation 10 vill moderater och folkpartister att information om formgivning inte skall ligga på industriverket eller de regionala utvecklingsfonderna. Vi anser att den utredningsverksamhet som där pågår måste kompletteras innan vi tar ställning till frågan. Vi har markerat detta i ett särskilt yttrande, där vi helt kort säger att vi i samband med en ny riksdagsbehandling kommer att ta ställning till hur de framtida formgivningsoch utbildningsinsatserna bör utformas och kanaliseras. Fru talman! För att inte onödigtvis förlänga debatten vill jag helt kort yrka bifall till reservationerna 1, 3, 5, 7, 9, 11 och 13 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Regeringens proposition om verksamheten vid statens industriverk föranledde folkpartiet att motionsvägen yrka avslag på regeringsförslaget. Vi yrkar avslag även på hemställan i näringsutskottets betänkande nr 39 i samma fråga. Ingenting har i sak förändrat vår grundinställning till propositionen om förändringar i statens industriverks verksamhet, m.m. Viansert.ex. att det är uppseendeväckande att förslag om förändringar av så stor principiell innebörd som det här ändock är fråga om läggs fram med bara en begränsad remissbehandling av utredningens betänkande. Att t.ex. ingen länsstyrelse inom dets.k. stödområdet har yttrat sig är, såsom tidigare sagts från denna talarstol, högst anmärkningsvärt när det gäller en så stor och viktig fråga just för dessa delar av landet. Man kan fråga: Hur centralstyrt får ett ärende av sådan vikt och omfattning som det här gäller beredas och utarbetas, utan att berörda landsdelar och människor ges en tillfredsställande remissomgång? Kanske är det just mot bakgrunden av denna bristande remissbehandling som propositionen saknar varje analys av hur de föreslagna förändringarna påverkar industripolitiken, regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Som vi också konstaterar i folkpartimotionen och i reservationen för man i propositionen inte någon diskussion om möjligheterna att överföra industriverkets centrala uppgifter helt eller delvis till någon annan myndighet. Det är enligt vår mening berättigat att efterlysa debatt och analys på detta område — inte minst därför att regeringen föreslår ytterligare ökad utvidgning av industriverkets ansvarsområde, mer än vad industriverksutredningen föreslår i sitt betänkande. Den kritik som inledningsvis förts fram är invändningar av framför allt formell natur. Men det är att märka att invändningarna kommer från samtliga oppositionspartier. Det är också att konstatera, vilket även görs i reservation 1, att invändningarna är så allvarliga att riksdagen bör avslå propositionen när det gäller förslag till förändringar i industriverkets verksamhet fr.o.m. den 1 juli 1983. Följaktligen yrkar jag att propositionens förslag till förändringar i statens industriverks verksamhet, m.m. avslås i fråga om momenten 1-7 och 9. Fru talman! De reservationer som folkpartiet har ställt sig bakom har vi avgivit tillsammans med ett eller två andra partier. Då andra talare före mig har ytterligare klargjort innehållet i dessa reservationer, nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1, 5, 7, 9, 10, 11 och 13.

Fru talman! När regeringen föreslog att industriverket skulle bli en central myndighet för industrioch regionalpolitisk stödverksamhet, väckte det opposition. Skälen var flera. Förslaget innebar att den centrala verksnivån förstärktes. Kanalerna mellan länsorgan och regering skulle försvagas. Det nya ämbetsverket saknade den regionala förankring som AMS genom länsarbetsnämnderna hade. Därmed ingick industriverket inte heller på ett naturligt sätt i kretsen av organ som var kopplade till den regionala politiken. Det fanns också annat som vållade betänksamhet. Industriverket hade aldrig sysslat med regionalpolitik. Det dominerande synsättet inom verket var tvärtom präglat av en mekanisk och teknokratisk industrioch exportfilosofi. Det föreföll finnas föga utrymme för de mer sammanfattande problem som regional utveckling erbjuder, problem som inte låter sig omedelbart fånga i traditionella ekonomiska termer och marknadsresonemang. Det fanns en rädsla för att allt detta förebådade en försvagning av regionalpolitikens ställning och framtida betydelse. Fru talman! Vad utskottet nu har gjort är att högst väsentligt förändra regeringens förslag. Rätten att i stödärenden besvära sig hos regeringen behålls oförändrad. Indirekt bevarar detta en parlamentarisk kontroll, eftersom departementschefen är ansvarig inför riksdagen, vilket verkschefen inte är. Det bevarar också en i enskilda fall betydelsefull kanal från länsstyrelserna direkt till regeringen. Dessutom får det omorganiserade industriverket en parlamentarisk nämnd. Denna skall vara allsidigt sammansatt. Nämnden kan bevaka att de synsätt och den praxis som utvecklas verkligen innebär att verket ger information om och tar hänsyn till regionernas krav och behov. Vidare understryker både arbetsmarknadsoch näringsutskottet att utredningsresurser för analys av den regionala utvecklingen skall avsättas inom verket, så att detta kan följa upp de regionalpolitiska målen. Det betonas att dessa mål i många fall står i motsättning till den spontana ekonomiska utvecklingen. Det är ett understrykande av att verket inte får låta dessa mål skymmas av synen på den allmänna industripolitiken. Regionalpolitikens särart skall framtona och beaktas. Speciell betydelse har det när utskottet säger att länsorganens ställning inte får försvagas genom den nya verkskonstruktionen. Det är över huvud taget inte fråga om att ändra maktfördelningen mellan central och regional nivå. Den frågan står inte alls till diskussion här. När industriverket förstärks är det enbart genom att det övertar uppgifter från arbetsmarknadsverket och ges resurser för att ge sitt eget arbete en nödvändig kvalifikationsgrad. Med dessa förändringar och garantier anser sig vänsterpartiet kommunisterna kunna stödja utskottsförslaget. De farhågor som vi hade och som såvitt vi vet delades av regionala politiker inom socialdemokratin är undanröjda. Vad som återstår att se är hur industriverket utvecklas i sin nya roll. Det har ju funnits ett väl inarbetat samspel mellan länsmyndigheter i regionalpolitiken, och bytet av huvudman skall inte behöva innebära att t.ex. arbetsmarknadsaspekterna åsidosätts. Länsarbetsnämnderna måste alltjämt vara aktiva medagerande, och länsstyrelserna bör genom att de kan utnyttja industriverkets fördjupade analyser stärka sina kvalifikationer i regionalpolitikens praktik. För industriverket blir det kanske i någon mån en utmaning att tvingas vidga det industripolitiska perspektivet till ett bredare och mer allmänt samhällsekonomiskt och utvecklingspolitiskt. Sådana utmaningar brukar emellertid vara nyttiga. Fru talman! Så som utskottets förslag kommit att se ut, finns det ingen större marginal för reservationer. Det har resulterat i att de borgerliga huvudreservationerna fått ett säreget innehåll. Moderaterna reserverar sig när det gäller besvärsrätten mot propositionens förslag, trots att detta överhuvud inte kommer upp för beslut — utskottsmajoriteten har ju tagit bort denna del av propositionsförslaget och besvärsrätten finns kvar. Centern och folkpartiet reserverar sig bl.a. mot att länsorganens roll i regeringsförslaget skulle försvagas. Men utskottet har ju uttryckligen fastslagit att så inte skall vara fallet, varför reservationen egentligen inte i det stycket är någon reservation. Båda de borgerliga huvudreservationerna innehåller dessutom en egendomlig passus. Man vill förringa industriverkets betydelse och framhåller att branschvisa analyser borde kunna göras av näringslivet självt och ställas till myndigheternas förfogande. Det är, fru talman, en högst märklig inställning. Menar verkligen de borgerliga, att offentliga myndigheter skulle grunda sina bedömningar på utredningar, sammanställda av privata organisationer, företrädande enskilda intressen, vilka kanske dessutom är parter i målet? Inser man inte att detta strider mot varje rimlig rättsuppfattning? En myndighet måste besluta på grundval av egna analyser, och dessa skall vara tillgängliga och föremål för offentlig kontroll. Man skall kunna redovisa metodik och underlag på ett betryggande sätt. Detta är ju en elementär del av allt myndighetsansvar. Sedan när, kan man fråga, skall det vara regel att privata organisationer tar över rättsligt och administrativt myndighetsansvar? Man kan ju tänka sig vilket ramaskri det skulle bli i de borgerliga leden, om någon föreslog att konjunkturinstitutets uppgifter skulle läggas över på LO. Då skulle vi få höra hela litanian av klagomål på fackföreningstyranni och korporativism. Det är nog så, att de borgerliga här reserverat sig i blindo. De hade i stora stycken samma kritiska synpunkter på regeringsförslaget som vpk. Men de kunde inte ge denna kritik en konstruktiv verkan. Det berodde på att de inte var överens sinsemellan: moderaterna har en mycket mer negativ grundsyn på industriverket och skiljer sig även i själva synen på regionalpolitiken betydligt från centern. Fru talman! För vpk är läget det, att vi fått bort nästan allt som vi hade rest invändningar emot. Slutsatsen är för vår del klar. Vi yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 39 behandlas verksamheten vid statens industriverk. I proposition 113, som ligger till grund för betänkandet, tar man upp frågan om en ökad samordning på myndighetsnivå när det gäller handläggning av regionalpolitiska och industripolitiska företagsstöd. Förslaget går ut på att det bör vara industriverket som blir denna myndighet. Utskottsmajoriteten ställer sig i stort bakom förslaget. Till betänkandet har också fogats ett flertal reservationer. Jag skall kommentera några av dem och börjar med reservation nr 1. Där säger de borgerliga reservanterna sig vilja rikta allvarlig kritik mot regeringens förslag och yrkar därför avslag på propositionen, så när som på en enda punkt. Jag skall ta upp några punkter i reservationen, där våra åsikter går isär. Förslaget från regeringen innebär att industriverket får en förstärkt roll genom att handläggning av industripolitiska och regionalpolitiska företagsstöd i större utsträckning skall handläggas på ett ställe liksom ett ökat samarbete skall komma till stånd mellan styrelsen för teknisk utveckling och statens industriverk. Detta ställer utskottsmajoriteten sig bakom. Vi menar att SIND har en viktig uppgift i framtiden. Det är här som våra åsikter går starkt isär. De borgerliga regeringarna gjorde, enligt min mening, under sina regeringsår allt för att avlöva och försvaga industriverket, så jag är inte förvånad över motionerna och reservationerna i ärendet. Det är ju bara en uppföljning av den politik i dessa frågor som de borgerliga partierna tidigare har drivit. Jag erkänner gärna att SIND kunde fungera bättre än vad det gjort hittills under sin tioåriga verksamhet, och jag tror att omorganisationen ger förutsättningar för verket att visa sin kapacitet. Det är bra att en genomgång av verkets funktion och uppgifter har gjorts, så att vi fått problematiken klarlagd. I det här sammanhanget vill jag tillbakavisa reservanternas påstående att utredningen inte följt sina direktiv. Utredningen skulle göras förutsättningslös, och såvitt jag kan förstå har så även skett. Fru talman! Det är viktigt att den förändring av rollerna på central nivå som nu görs inte får innebära att samarbetet och samordningen med länsorganen går till spillo eller rubbas. Det är av yttersta vikt att det här samarbetet bedrivs nära och så obyråkratiskt som möjligt, och det får inte på något sätt försvaga de regionala organens roll. Det är ju länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och den regionala utvecklingsfonden som har lokaloch företagskännedom ute i länen. Detta kunnande måste tas till vara vid bedömningen, när utbetalningar från olika stödformer skall göras. Vi är, som sagt, däremot inte beredda att, som bl.a. moderaterna föreslår, slopa den centrala myndigheten. Industriverket bör i enlighet med vad industriministern föreslår ha det övergripande ansvaret för industrioch regionalpolitiken och bli den centrala myndigheten för det regionalpolitiska stödet till näringslivet. Gränsdragningen mellan industriverket och regeringen blir också enklare med propositionens förslag, då industriverket får uppgiften som central myndighet. I två reservationer har frågan om ändrade förutsättningar för industrigarantilån tagits upp. Där menar reservanterna att inga förändringar bör ske. Jag vill bara påpeka att utvecklingsfonderna i dag har möjlighet att ställa egna lån och garantier upp till 2 milj.kr. till förfogande. Det har tidigare, före 1980, inte varit möjligt, och därför är det inte nödvändigt att låsa industrigarantilånen till endast små och medelstora företag. Propositionens förslag att slopa den här begränsningen är därför motiverad. Men det här innebär inte att små och medelstora företag är utestängda, utan när lånebehov eller garantibehov överstiger utvecklingsfondens beloppsbegränsning står givetvis IG-lånen även framöver till de mindre företagens förfogande. Jag yrkar avslag på reservationerna på denna punkt. Under allmänna motionstiden väcktes en motion med nr 2166, där det föreslogs att industriverket ges resurser att gentemot företagen och de regionala utvecklingsfonderna öka informationsinsatserna rörande formgivningens betydelse. Bakgrunden är SIND:s s.k. designutredning, som utmynnar i att en förbättrad utbildning på detta område är nödvändig. Utskottet instämmer i motionärernas motivering att det är av största vikt att stödja ett ökat utnyttjande av industriell design i små och medelstora företag. Detta borde kunna klaras genom utvecklingsfondens försorg. Industriministern har också den 7 april i år gett industriverket i uppdrag att komplettera den här åberopade rapporten, på så sätt att verket skall redovisa åtgärder på det här området som går att genomföra inom ramen för befintliga resurser. Därefter tänker regeringen återkomma till riksdagen med förslag till hur det hela skall lösas. Med dessa ord vill jag yrka avslag på reservation 10, som är fogad till betänkandet, och också på motionen — i avvaktan på kommande åtgärder. Fru talman! Så över till rådrumsstödet, som tas upp i en motion från folkpartiet och följs upp i reservation 11. Genom överföring av beslut om regionalpolitiskt stöd till industriverket når man vissa samordningseffekter när det gäller handläggningen av regionaloch industripolitiskt stöd. Detta menar vi i utskottsmajoriteten, både i näringsutskottet och i arbetsmarknadsutskottet, är värdefullt. Vi menar att risken för målkonflikter bör vara mindre med den organisation som föreslås i betänkandet, där den föreslagna, parlamentariskt förankrade, nämnden är ett naturligt forum att ta upp dessa frågor i. Fru talman! Jag yrkar härmed avslag på reservation 11 och bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 39 i dess helhet — och därmed också avslag på alla de reservationer som jag här inte direkt har kommenterat.
Fru talman! Wivi-Anne Radesjö konstaterade mycket riktigt att vi från reservanternas sida har riktat allvarlig kritik mot propositionsförslaget och mot utskottsmajoritetens sätt att kommentera det —- med undantag från de två punkter där man ger regeringen bakläxa, nämligen när det gäller besvärsrätt och när det gäller vissa andra detaljer. De väsentliga frågeställningarna för mig är: Varför kunde inte Wivi-Anne Radesjö gå in på den kritik mot själva principlösningen som jag tog upp i mitt anförande? Varför fick vi inget svar på frågorna varför inte ett fullständigt remissförfarande hade skett innan propositionen lades fram? Varför fick vi inget besked om varför man inte avvaktade de viktiga utredningar som pågår och som i hög grad berör den här verksamheten? Varför fick vi inget besked om vad det kommer att kosta när organisationen blir färdig? Varför skall vi behöva vänta till kommande budgetproposition för att kunna konstatera vilket budgetutfall det blir av de förändringar som riksdagen nu skall besluta om? Varför är det egentligen så bråttom med dessa förändringar? Wivi-Anne Radesjö sade i sitt anförande att industriverket skall få en viktig uppgift i framtiden. Man kan fråga sig: Vad är det för uppgift, den nya stora uppgiften? Jag antydde i mitt anförande vad vi tror att det kan handla om, men det vore bra om Wivi-Anne Radesjö kunde ge klara besked på de här punkterna.
Fru talman! Wivi-Anne Radesjö ansåg att industriverket kunde fungerat bättre. Efter det konstaterandet finns det väl anledning att dra en annan slutsats än hon gjorde. Majoriteten vill ju att SIND skall få ökade uppgifter. En minst lika logisk slutsats är naturligtvis att SIND:s uppgifter bör begränsas, i den mån verket inte har skött dem bra.

Den chansen har inte den nuvarande regeringen givit industriverket. När det gäller industrigarantilånen sägs det i majoritetsskrivningen att huvuddelen av antalet lån även i fortsättningen torde komma att ges till små och medelstora företag. Men det föreföll på Wivi-Anne Radesjö som om hon var beredd att gå litet längre, och då skulle jag gärna vilja fråga: Om IG-lånen också står till mindre företags förfogande i fortsättningen, är då avsikten att de skall göra det i oförändrad omfattning? I så fall krävs det ökning av resurserna för att tillgodose övriga företags behov.
Fru talman! Wivi-Anne Radesjö konstaterar att det har framförts mycket allvarlig kritik i de här frågorna. Det är ett helt riktigt konstaterande. Wivi-Anne Radesjö säger också att utskottsmajoriteten ställer sig i stort bakom propositionen. Ja, det är väl också ett riktigt konstaterande. Av skrivningen framgår tydligt och klart att det är efter stor vånda man har ställt sig bakom propositionen. Det ligger väl någonting i vad Tore Claeson säger om att vpk har påverkat betänkandet. Det har skett en kompromiss i näringsutskottet, men det har inte gjort produkten bättre. Industriverkets roll har förstärkts, säger Wivi-Anne Radesjö. Ja, den har förstärkts på bekostnad av de regionala myndigheterna, och det är inte en utveckling som vi från vårt håll kan anse vara riktig och lycklig. Det finns en klar viljeinriktning att allt mer centralstyra den utveckling som man kan påverka på det här området. Det är för de socialistiska partierna helt naturligt, men vi tycker att det är en utveckling åt fel håll.
Fru talman! Till svar på Olof Johanssons fråga om IG-lånen vill jag säga att under senare år har de mesta pengarna gått till de större företagen, medan de flesta lånen har gått till små företag. Ett viktigt argument för att inte nu utreda frågan om en sammanslagning av industriverket och STU är, tycker jag, att samarbetet fungerar väldigt bra i dag. Lokalmässigt ligger de här verken väldigt nära varandra också. De flesta remissinstanserna har faktiskt varit negativa till en sammanslagning. STU och SIND har en arbetsfördelning som fungerar bra i dag, även om deras områden närmar sig varandra. De punkter där utskottsmajoriteten inte varit helt ense med industriministern gäller bl.a. besvärsrätten. Det är ett område där utskottsmajoriteten har gått en annan väg och menar att besvärsrätten bör finnas kvar på regeringsnivå. Man tycker att det är den naturliga instansen. Det är väl inte så underligt att en utskottsmajoritet föreslår ändringar när det gäller detaljer i en proposition. Om jag inte missminner mig, var detta mer regel än undantag under de borgerliga regeringarnas år.
Fru talman! Som kammaren noterade avböjde Wivi-Anne Radesjö att svara på frågor som verkligen var relevanta i sammanhanget och som hör till ärendets behandling. Jag frågade nämligen: Vad har Wivi-Anne Radesjö att komma med för argument när det gäller invändningar mot själva principlösningen? Den kritik som jag gav uttryck för i mitt anförande har hon knappast kommenterat, varken i sitt huvudanförande eller i sin replik nyss. Varför inte ett fullständigt remissförfarande? Varför inte avvakta de utredningar som nu pågår? Den ena utredningen sysslar med arbetsmarknadsverkets framtida organisationsformer. Det berör i hög grad det här ärendet, eftersom man avser att flytta över befogenheter och ansvarsuppgifter rörande regionalpolitiken från AMS till industriverket. Den andra utredningen gäller inriktningen av regionalpolitiken. Det är en beställning av riksdagen från föregående riksmöte. Den dåvarande majoriteten begärde att man skulle göra en sådan översyn och göra en avvägning mellan generella och selektiva åtgärder. Man betonade vikten av att gå över till just generellt verkande åtgärder och avveckla de selektiva åtgärderna. Utfallet av en sådan översyn har enligt min bestämda mening mycket stor betydelse för en bedömning av vilka åtgärder som skall vidtas i fråga om industriverkets framtida organisation. Jag tog upp kostnadsaspekten och ställde frågan: Vad kommer kostnadsutfallet att bli i framtida budgetförslag, med de ändringar som socialdemokraterna begär att riksdagen nu skall ställa sig bakom? Varför så bråttom att genomdriva förslaget? Slutligen: Vilken uppgift är det, Wivi-Anne Radesjö, som industriverket skall ha i framtiden och som är så betydelsefull? Vad gäller det?
Fru talman! Jag tror det är viktigt att reda ut det här med beloppsstorlekar och de stora och mindre företagen. Propositionen föreslår att den begränsning som nu finns när det gäller att främja utvecklingen av främst små och medelstora företag skall slopas. Det anser vi är oacceptabelt. De stora företagen har helt andra möjligheter, med sina bankförbindelser, att skaffa säkerhet än de mindre. Därför menar vi att den här garantin även i fortsättningen skall vara inriktad på främst de små och medelstora företagen. Att sedan högsta beloppen kanske får ändras med tiden, bl.a. på grund av de regionala utvecklingsfondernas funktion, är en annan sak, som bara delvis berörs av prioriteringen av de små och medelstora företagen.
Fru talman! Utvecklingsfonderna hade tidigare inte möjlighet att ge garantilån på det sätt som de i dag har. Efter det att beloppsgränsen höjdes till 2 milj.kr. har de mycket större förutsättningar för att hjälpa just de mindre företagen. Det är väl inte så många av de mindre företagen som behöver låna mer än 2 miljoner åt gången, och då finns möjligheten att få IG-lån. De mindre företagen är inte utestängda bara därför att det inte står i förordningen att lånen främst skall ställas till de mindre och medelstora företagen. Som jag sade har de mesta pengarna under senare år faktiskt gått till de litet större företagen. Industriverket skall, Sten Svensson, i varje fall inte bli någon fondsocialismens central, som Sten Svensson sade i sitt anförande. Det har vi inte funderat på. Industriverket skall bli en myndighet som har möjlighet att hjälpa industrin och ställa upp för industrin. Jag vet, som jag sade i mitt anförande, att moderaterna och de borgerliga över huvud taget har en helt annan inställning till industriverket än vad vi socialdemokrater har. Vi menar att industriverket har en viktig uppgift. Under de borgerliga åren försvagades industriverket. Vi såg också hur det gick för industrin under denna tid. Inte blomstrade den därför att den fria företagsamheten kände luft under vingarna. Vi behöver en övergripande myndighet, som kan hjälpa till när det blir besvärligt för industrin.

Fru talman! Det har använts så många överord i denna debatt, både allmänt om regeringens näringspolitik och om industriverket, att jag inte känner igen propositionen eller intentionerna bakom den. Propositionen om statens industriverk är först och främst ett uttryck för regeringens strävan att utveckla och förbättra industrioch regionalpolitiken. En fungerande industripolitik innebär att det skapas resurser och investeringar som också kan främja den regionala balansen. En framgångsrik regionalpolitik innebär att vi i ökad grad kan utnyttja våra resurser och ta vara på den produktionstillväxt som vi kan få genom att tidigare undersysselsatta människor fullt ut kommer ut i produktiv verksamhet. Det är utomordentligt viktigt att statens olika åtgärder samordnas, så att de inte motverkar varandra utan i stället stödjer varandra. Detta är filosofin bakom organisationsförslaget. En nära samordning mellan industrioch regionalpolitiken är därför en förutsättning för att samhällets insatser på båda dessa områden skall kunna bli framgångsrika. Regeringens kraftsamling och ökade målmedvetenhet i arbetet med de industrioch regionalpolitiska frågorna kräver att också organisationen som skall ha hand om politiken, verkställa olika beslut, förbättras. Förslagen i propositionen om industriverkets framtida organisation syftar till detta och till att möjliggöra en bättre samordning än hittills av industripolitiken och regionalpolitiken. Genom förändringarna skapas också en klarare ansvarsfördelning mellan regeringen och industriverket i dessa angelägna frågor. Innebörden av regeringens förslag är att statens industriverk, utöver att vara den centrala industripolitiska myndigheten, också skall bli en central myndighet för det regionalpolitiska stödet till näringslivet. Handläggningen av lokaliseringsstödet överförs från arbetsmarknadsstyrelsen till statens industriverk. Därmed får vi samma arbetsfördelning mellan de verkställande myndigheterna som redan finns på departementsplanet. Handläggningen av industrioch regionalpolitiskt stöd sammanförs således enligt regeringens förslag i industriverket. Men ärenden som verket bedömer vara av stor vikt eller av principiell betydelse skall verket överlämna till regeringen för avgörande. Regeringen har också s.k. initiativrätt i fråga om både industristödet och lokaliseringsstödet och kan således på eget initiativ ta upp ärenden till avgörande, t.ex. efter uppvaktningar. Jag känner till att överförandet av lokaliseringsstödsärendena från arbetsmarknadsverket till industriverket liksom förslaget att slopa besvärsrätten hos regeringen har skapat en viss oro, bl.a. för att den politiska beslutsordningen i någon mening blir åsidosatt när industriverket får ansvaret för besluten. Jag menar emellertid att denna oro är oberättigad, därför att industriverket står under samma demokratiska kontroll som alla andra ämbetsverk i Sverige. Dessutom föreslår regeringen att den lokaliseringsdelegation som nu finns på AMS och som ger råd i lokaliseringsärenden också skall inrättas vid industriverket. Utskottet har vid sin behandling klarare än vad som görs i propositionen markerat att delegationen skall vara parlamentariskt förankrad, och det tycker jag är bra. Det bör ge ytterligare stadga åt de framtida besluten om lokaliseringsstödet. Delegationen tillför ju — och skall tillföra — verket kunskaper och erfarenheter av sysselsättningsmässig och regionalpolitisk art, och det är en viktig del i underlaget för beslut om regionalpolitiskt stöd. Det är riktigt, precis som Wivi-Anne Radesjö sade i sitt anförande, att riksdagsutskotten i alla frågor tar upp de förslag som regeringen har lagt fram, inte bara för granskning utan också för vidareutveckling, som har skett i detta fall. Jag har ingenting att säga om den punkten. Den andra ändring som utskottet har gjort av regeringens förslag är att besvärsrätten hos regeringen skall bibehållas. Självfallet hade jag föredragit att propositionens förslag beträffande besvärsrätten hade gått igenom. Men när det nu inte blir så kan jag konstatera att förändringen icke rubbar huvudinriktningen i det som regeringen vill uppnå med den nya organisationen av industriverket, nämligen en i alla avseenden bättre hantering av industrioch regionalpolitiken. Jag har förståelse för de synpunkter som kommit fram i näringsutskottet i denna fråga. Jag har själv suttit där i några år och kan se vilka argument som varit avgörande för utskottets beslut i denna fråga. En annan fråga som tagits upp i motioner är att utredningen inte har remissbehandlats på det sedvanliga sättet. Jag har haft frågor som gäller den här saken i riksdagen tidigare. Vi diskuterade detta mycket ingående i departementsledningen innan vi lade fast hur utredningen skulle behandlas, och vi hade ett antal starka skäl för den väg vi valde. För att kunna genomföra den nya organisationen från den 1 juli 1983 var det helt nödvändigt att tillämpa ett förenklat remissförfarande. I annat fall skulle genomförandet av organisationsförändringen ha fördröjts med ett år. Remissförfarandet bestod av ett seminarium, till vilket ett fyrtiotal myndigheter, organisationer m.fl. kallades. De närmast berörda myndigheterna anmodades dessutom att yttra sig skriftligt. Denna möjlighet hade också övriga som kallades till seminariet, så också länsstyrelser inom stödområdet, i detta fall Norrbottens länsstyrelse. Ett viktigt skäl till att vi ansåg oss kunna tillämpa ett förenklat remissförfarande var att industriverksutredningen arbetade mycket öppet och hade omfattande kontakter med myndigheter, näringslivsorganisationer och fackliga organisationer. I betänkandet finns inga särskilda yttranden från de experter som biträtt utredningen. Dessa förhållanden bidrog till att ett förenklat remissförfarande valdes i detta fall. Jag vill också tillägga att remissopinionen till helt övervägande del är positiv till industriverksutredningens förslag. Det kanske kan lugna dem som oroas av flyttningen av lokaliseringsärenden från arbetsmarknadsverket till industriverket. Åtgärden har alltså ett brett stöd i remissopinionen. Regeringens förslag är sålunda inte dåligt förankrat, utan har tvärtom stöd av en bred och omfattande remissopinion. Förslagen i propositionen innebär i huvudsak organisatoriska förändringar som är ett uttryck för regeringens vilja att föra en bättre industrioch regionalpolitik. Att skapa en ändamålsenlig organisation borde, som jag ser det, vara en fråga där det är möjligt att nå en bred politisk enighet. Jag delar verkligen Tore Claesons åsikt att reservationerna har ett något säreget innehåll. Dessutom förbereddes denna proposition av den borgerliga regeringen på uppdrag av min företrädare Nils Åsling. Enligt vad jag har erfarit av departementets tjänstemän planerade min företrädare en proposition med i allt väsentligt samma innehåll som den som nu har framlagts. Det var ju också min företrädare som tillsatte utredningen, och det var han som började arbetet med denna proposition. Men vad händer? Jo, centern motionerar om att avslå regeringens och därmed utredningens förslag. Varför? Jag kan inte finna någon annan förklaring än att centern till varje pris, när man väl konstaterat vänsterpartiet kommunisternas första agerande i utskottet, ville tillfoga regeringen ett nederlag i riksdagen. I förhoppningen om detta — att regeringen skulle lida nederlag i riksdagen — går centern emot t.o.m. sina egna förslag. Jag förstår Olof Johanssons lugna och tillbakadragna anförande. Jag är helt säker på att han vill vara i skymundan i den här frågan. Olof Johansson får ursäkta, men jag tycker ändå att det ligger ett tragiskt skimmer över centerns agerande i denna fråga. Centerns företrädare får sina förslag och intentioner tillstyrkta — ändå går de emot dem. Det är ledsamt menar jag, att centern agerar efter politisk-taktiska överväganden och inte efter vilka ståndpunkter man har i sakfrågan. Herr talman! Jag vill nu till sist ändå framföra en förhoppning om att statens industriverk, efter det beslut som riksdagen i dag skall fatta, skall få arbetsro och känna att man har stöd för det viktiga arbetet att bedriva en mer verkningsfull industripolitik och regionalpolitik.
Herr talman! Samordning låter ju alltid positivt. Men tar man det alltför hundraprocentigt kan man samordna strängt taget allting. Det är klart att det är bra med samordning. Men det som saknas i propositionen, och som utredaren inte haft till uppgift att analysera i dess helhet — och inte heller haft möjlighet att analysera i dess helhet — är samordningen till andra pågående utredningar. Detta har jag nämnt i mitt huvudanförande. Regeringskansliet bär huvudansvaret för att se till att detta tidsmässigt sköts så att synpunkter från olika håll fångas in. I detta fall är det egentligen fel att ställa frågor till Wivi-Anne Radesjö och andra här. Det är ju till regeringen man skall ställa de frågorna. Det är regeringen som har missat den fundamentala samordningen. Det är en av de viktiga utgångspunkterna för vår kritik, inkl. naturligtvis den bristande remissbehandlingen. Om jag ville hålla mig i skymundan i den här frågan, borde jag väl inte ha deltagit i debatten alls. Men det tyckte jag att jag kunde göra utan att känna någon skammens rodnad. Rykten säger att Nils Åsling skulle ha framlagt samma proposition om han suttit kvar i industridepartementet, sade Thage Peterson. Detta kan, med förlov sagt, Thage Peterson inte veta någonting om - oavsett vad oförvitliga tjänstemän på industridepartementet säger. Propositioner är regeringars verk. Utredningsförslag som kommer från olika håll värderas vid den tidpunkt då man har alla synpunkter på bordet. Den värderingen hade inte påbörjats, eftersom det var först den 11 november 1982 som Bo Söderberg lämnade sin utrednings förslag. Jagtycker denna argumentation är litet för enkel för att göra sig riktigt bra i en seriös debatt. Förslaget har naturligtvis blivit bättre genom de förändringar som har gjorts i näringsutskottet — det är vi de första att erkänna. Ändringarna innebär ett tillgodoseende av vissa av de krav som vi har framställt i vår motion. Jag tror emellertid att det för industriverkets fortsatta verksamhet är viktigt — och det är rätt väsentligt inte minst mot bakgrund av vad industriministern sade mot slutet av sitt anförande — att verket får arbetsro i sin förändrade roll. Riksdagen är också en viktig del av den förankring som krävs för att besluten skall uppfattas som samstämmiga. Tyvärr har hanteringen gjort att detta inte blivit möjligt. Det beklagar jag.
Herr talman! Thage Peterson säger att han inte känner igen propositionen i betänkandet och i den debatt som pågår här i kammaren. Nej, utskottsmajoriteten har ju gjort ändringar. Vpk yrkade som bekant avslag på hela propositionen. Beträffande de två huvudförslagen sade vpk:s talesman i näringsutskottet, tillika ledamot där, i en tidningsintervju att ”vi säger blankt nej till båda förslagen”. För en stund sedan hörde vi här i kammaren att vpk:s talesman Tore Claeson förklarade sig helt nöjd med utskottsmajoritetens uttalande. Det innebär alltså att vpk här har gjort tvärtom mot vad man sagt tidigare. Man kan fråga sig vem som fått backa mest — socialdemokraterna eller vpk. Att det var bråttom bekräftades av Thage Peterson, och det föranleder mig att till honom vidarebefordra de frågor som jag tidigare ställde till Wivi-Anne Radesjö. Jag frågar alltså industriministern om han har något besked att ge om varför det var så bråttom att få fram det här förslaget och få det godkänt av riksdagen, även om man fick finna sig i att majoriteten i utskottet gjorde ändringar beträffande organisationen. Varför var det så bråttom trots kritiken beträffande det bristande remissförfarandet? Varför ville man inte avvakta de två principiellt viktiga och betydelsefulla utredningar som pågår och som berör hela detta ämneskomplex?
Herr talman! Industriministern konstaterar dock i sitt anförande att oron finns i anslutning till det här förslaget om verksamheten vid statens industriverk. Men han menar att den oron är oberättigad. Jag tror inte att man stillar denna oro, industriministern, genom att säga att den är oberättigad. Det är det konkreta innehållet i propositionen som avgör om man hyser oro eller inte. Och här går ändå utvecklingen i en helt annan riktning än den vi är vana vid när det gäller dessa frågor. Det blir större möjligheter för en central myndighet att styra utvecklingen på bekostnad av de regionala intressena. Det är bl.a. det som är oroande. När det gäller remissförfarandet kommer man inte ifrån att det där föreligger en stor brist. Det måste vara fel att de områden i landet och de människor som i stor omfattning är berörda av det här förslaget icke har fått tillfälle att ge sina synpunkter. Detta gör, herr industriminister, att man allvarligt måste uttrycka sin oro och påtala det bristande remissförfarandet i den här frågan.

Herr talman! Jag skall börja med Sten Svenssons debattknep. Jag sade inte att jag inte kände igen propositionen. Jag sade att jag inte kände igen den argumentation och de inlägg som de borgerliga företrädarna gör kring propositionen och utskottsmajoritetens förslag. När det gäller propositionen har utskottsmajoriteten på en punkt gjort ett förtydligande, och jag har sagt att det är bra att det gjorts. På en punkt har utskottet en annan ståndpunkt, nämligen när det gäller besvärsrätten. Nu skall jag påminna Sten Svensson om en annan obehaglig sak som han varit inne på tidigare. Han har gjort två eller flera inlägg i den här debatten i dag utan att svara på den hemläxa han fick av mig för fjorton dagar sedan. Han gick då här ifrån talarstolen till våldsamt angrepp mot alla former av industristöd: De måste avvecklas; allt var till skada för industrin. Samma tongångar har olika m-företrädare i den här debatten fört fram i dag. Jag ställde tre frågor och upprepade dem. Men Sten Svensson ville då inte svara, och jag gav honom då tid fram till den här debatten. Jag skall gärna upprepa frågorna som gällde industristödet. Det var tre områden, där Sten Svensson menade att vi skulle avveckla stödet. Det gällde exportkrediterna, STU anslagen och småföretagsstödet. Det var en pinsam tystnad här för några veckor sedan i debatten med Sten Svensson. I dag har han lyckats undvika att svara på de frågorna. Jag ber stillsamt att få påminna om dem igen. Sedan till Olof Johansson! Det är inte så att en tidigare hantering i ett departement får vara vägledande i en fråga efter ett regeringsskifte. Det är klart att ett regeringsskifte innebär att man får ta ny sats i olika frågor. Men jag gjorde inte det i den här frågan av det skälet att det var en organisationsfråga. Jag förde dessutom efter regeringsskiftet samtal med min företrädare i denna fråga och känner till hans intentioner. Det är litet synd att min företrädare Nils G. Åsling inte finns här i dag i sin bänk för att diskutera denna fråga utan i stället skickat fram Olof Johansson. Utredaren aviserade — och det känner Olof Johansson inte till — sina förslag före regeringsskiftet för industriministern, och förberedelsearbetet påbörjades. Det var det jag ville fästa kammarens uppmärksamhet på. Vad hände med centerpartiet? Man väckte sin motion och ställde fyra krav. Ett par av dessa krav var tillgodosedda redan i propositionen, varefter två blev tillgodosedda i utskottsbehandlingen. Men likväl menade centerpartiet att man inte kunde ställa upp för denna proposition. Det fördes diskussion mellan regeringen och centerpartiet, men till min förvåning visade det sig att man från centerns sida inte var intresserad av att delta i någon sådan överenskommelse utan valde, av andra skäl än sakliga skäl, att säga nej till propositionen. Till det något pikanta i den här historien hör också turerna kring besvärsrätten, som centerpartiet har kritiserat mig för. Centerpartiet har i debatten kritiserat mig för beslutet att delegera vissa ärenden från regeringen till industriverket. Sedan har man också fört fram frågan om en begränsning av besvärsrätten. Men det var ju faktiskt så att under den borgerliga regeringstiden med Nils Åsling som industriminister, så genomfördes en betydligt större begränsning av besvärsrätten över lokaliseringsstödsärenden än den som regeringen nu föreslår riksdagen. Det var ju då den borgerliga regeringens regionalpolitiska proposition gick igenom i riksdagen. Den innebar att de beslut som fattades på länsstyrelsenivå inte skulle kunna överklagas. På förslag av den borgerliga regeringen och min företrädare genomfördes en mycket långtgående begränsning av besvärsrätten utan att oppositionen hade några erinringar mot detta när det genomfördes. Sedan har det under diskussionen tagits upp en fråga som jag också vill säga några ord om. Det är resonemanget om att det måste vara klara gränsdragningar mellan regionalpolitiken och näringspolitiken. Till detta vill jag säga att regionalpolitiken inte kan leva sitt eget liv. Bara i en ekonomi som har kraft att satsa på industriell utveckling och förnyelse kan regionalpolitiken nå framgångar. I en stillastående industri växer inte idéerna till ny produktion och nya produkter, och det blir ingen tillväxt så att man kan göra etableringar i sysselsättningsoch utvecklingssvaga regioner. Detta styrks av den utveckling vi har haft i Sverige under senare delen av 1970-talet. Jag sade i den regionalpolitiska debatten att vi inte sedan det lokaliseringspolitiska stödet infördes har haft en svagare aktivitet och efterfrågan än nu på lokaliseringspolitikens område.Jag menar också att det är farligt att ta regionalpolitiska beslut som berör företag och industrier — det kan gälla etableringar, det kan gälla utbyggnader — utan att ta in de industripolitiska synpunkterna. Det kan vara trevligt och kanske t.o.m. roligt att åka land och rike runt och så att säga dela ut företag och offentliggöra regionalpolitiska satsningar bara därför att bygden eller regionen behöver en satsning. Men en sådan politik är i det långa loppet ohållbar, därför att förr eller senare får vi se resultaten och effekterna. Jag menar att det inte kan vara rimligt att göra regionalpolitiska satsningar utan att samtidigt göra en industripolitisk avvägning av sådana satsningar. Det är en bit av det resonemang som regeringen för i propositionen för att uppnå en samordning mellan regionalpolitik och näringspolitik. Vi måste låta också regionalpolitiska projekt bli föremål för en industripolitisk granskning, t.ex. i fråga om bärkraften, konkurrenskraften och flera andra industripolitiska kriterier. Hänsyn måste ju tas inte bara till regionen där företaget skall verka, utan också till branschen som företaget skall arbeta i. Därför hänger jag inte riktigt med när flera talare här och så att säga under resans gång har kommenterat frågan om behovet av samordning mellan regionalpolitik och näringspolitik och rest sig upp och sagt att man i stället bör göra mycket kraftiga markeringar i fråga om det ena eller det andra. Jag menar att det först är när regionalpolitiken har blivit framgångsrik som man får en sådan verklig samordning.
Herr talman! Regeringen har ju delvis fått bakläxa på den här propositionen, även av utskottsmajoriteten — låt oss inte glömma bort det. Det är en klar förbättring av förslagen såsom de ligger. Jag har inte sökt sak i onödan i den här debatten. Jag tycker att man kan föra den ganska avspänt. Jag tycker nog att Thage Peterson är ute för att söka sak — det är litet synd. Samordning med andra utredningar och en bristande remissbehandling, de loppen är ju körda när förslagen kommer hit till riksdagen. Jag känner inte till några tidigare kontakter i detta avseende med vårt parti där man sanktionerat den sortens hantering av detta ärende. Det skulle förvåna mig utomordentligt mycket om den förre industriministern hade gett sådana sanktioner. Det vore inte likt Nils Åsling att ta en kort remissbehandling och säga att samordning med utredningarna inte är så viktigt. Jag har inte gått igenom det här ärendet fullständigt med honom innan jag gick upp i den här debatten. Och framför allt, Thage Peterson, är jag inte framskickad! Jag går på egna ben och står också, när det behövs. Det är viktigt att konstatera att det finns en viss misstro, inte minst från centerpartiets sida, mot de socialdemokratiska intentionerna i regionalpolitiken. Det är väl inte särskilt förvånande, när regeringen helt enkelt tappar bort målsättningen, regional balans, i den ekonomiska politiken så som ni gjorde här i januari. Det är klart att det i någon mån kanske har påverkat en del av stämningarna i vår riksdagsgrupp och på andra håll. Frågan är vilka intentioner ni hade med denna proposition. Men just detta beteende innebär naturligtvis inte att förtroendet ökar för regeringens regionalpolitiska intentioner. Jag vill bara helt kort säga: Naturligtvis finns den här oron, som också Hugo Bergdahl har talat om, när det gäller just tyngdpunkten, avvägningen mellan industripolitik och regionalpolitik. Jag fick för min del ett tidningsklipp under ögonen häromdagen, och jag citerar direkt ur det: ”Industriminister Thage G Pettersson överbetonar industripolitiken, ansåg Hammarsten, med bla Arjeplog i åtanke. Alla lokaliseringsärenden har flyttats från arbetsmarknadsverket till industriverket.” — Där var han ute litet tidigt, måste jag säga. — ”Jag känner oro för den utvecklingen.” Detta säger landshövdingen i Norrbottens län. Det här är ett exempel bland andra. Varför förneka att den här oron finns? Det hade varit bra — det är viktigt att betona det återigen — om förslaget hade förankrats bättre innan man hade gått till beslut. Det förvånar mig också — men mer från personalpolitisk utgångspunkt — att man anser att det är en kvalitet att under de sista veckorna före halvårsskiftet pressa fram beslut om en stor förändring i organisationen av ett verk där personalen är berörd av denna organisation. Jag kommer ihåg hur debatten fördes när energiverket var aktuellt, men jag skall inte förlänga debatten på den här punkten. Jag kan dock förstå att det finns vissa problem ur personalsynpunkt att hantera ett sådant här sent beslut.
Herr talman! Ändringarna i propositionen är ändå så stora att vpk går ifrån ett avslagsyrkande som framförts i en partimotion med Lars Werner som första namn. Nog har väl vpk fått något betalt för att göra den helomvändningen — det går inte att bagatellisera bort. Sedan återkommer Thage Peterson till den diskussion som vi hade under tekodebatten beträffande det selektiva branschstödet, där jag hävdade att detta successivt bör avvecklas i sin helhet — och det hävdar jag alltjämt. I anslutning till detta ställde Thage Peterson några frågor som inte hade relevans i det sammanhanget — de hörde inte till det ärendet utan till det ärende som behandlades tidigare i dag. Jag kan svara Thage Peterson på den punkten genom att hänvisa till samtliga reservationer — och de är ganska många — i de betänkanden som behandlas under debatten om näringspolitiken. Där finns också alla våra besparingar på det här området angivna krona för krona. Allt detta syftar till att göra näringslivet mindre beroende av politiska beslut och mindre beroende av bidrag från statliga organ och myndigheter. Det har tidigare i debatten talats om ”ovänlig handling” mot näringslivet. Vi moderater menar att den mest vänliga handling man kan göra gentemot näringslivet är att skapa förutsättningar så att näringslivet kan fungera av egen kraft och inte hamnar i en situation då företagen tvingas gå till olika statliga myndigheter och begära bidrag, anvisningar och råd i olika sammanhang. Däremot ställde jag relevanta frågor i förhållande till den proposition och det ärende som vi nu behandlar — men det gick Thage Peterson förbi. Han talade i sitt inlägg om debattknep, men kammarens ledamöter får själva avgöra vem det är som utnyttjar sådana. Jag frågade varför det var så bråttom att lägga fram ett förslag av den här innebörden när det inte remissbehandlats på det sätt som vi önskar och när man inte vill avvakta två betydelsefulla utredningar. Jag konstaterar slutligen att Thage Peterson inte med ett ord har berört det betydelsefulla förhållandet att vi här inte får någon som helst uppfattning om kostnadsutfallet för de organisationsförändringar som regeringen begär att riksdagen nu skall ställa sig bakom.

Herr talman! Jag tycker på sätt och vis att det här är en ganska intressant debatt med intressanta inlägg. Det måste finnas en orsak till den höga och litet mer aggressiva ton som växer fram i debatten framför allt från Sten Svenssons och Olof Johanssons sida. Jag kan inte se annat än att den hänger samman med besvikelsen över att partitaktiken i den här frågan grymt har misslyckats. Man sökte ge regeringen ett nederlag mot bakgrund av att den inledande diskussionen i utskottet var sådan att man främst ifrån centerns sida trodde att vpk också skulle gå på ett rent avslag, dvs. innan propositionen började sakbehandlas. Besvikelsen är stor över att propositionen är på väg att gå igenom, och att spelet på något sätt är förlorat. Man diskuterar vad som har förändrats i propositionen, och man talar om bakläxa. Det talet, herr talman, vill jag närmast se som en bristande respekt för riksdagens arbete och för utskotten. I ett läge där utskotten gör två förändringar i en proposition, ett förtydligande som jag hälsar med tillfredsställelse, och en ändring, är detta en fasansfull bakläxa i borgerlig tappning. Om detta är en bakläxa var hela den borgerliga regeringsperioden en enda bakläxa. Jag tillhörde näringsutskottet i flera år och där ändrade vi på punkt efter punkt i de borgerliga propositionerna. I flera fall tyckte vi då att vi kunde göra det utan uppståndelse i kammaren, därför att vi i fullt samförstånd tyckte att vi fick en bättre proposition och en bättre politik. Det är ändå det som är meningen med regeringsmakten och riksdagsmakten, att en sådan hantering av olika förslag äger rum och att det sker en granskning utifrån sakliga utgångspunkter och inte någonting annat. Den här debatten från Sten Svenssons och Olof Johanssons sida har jag svårt att förstå, t.o.m. svårt att acceptera. Jag tycker nästan att den är litet förödmjukande för riksdagen. Sedan tog Olof Johansson upp exemplet Arjeplog, och det var bra att han gjorde det. Jag menar att den perioden då man åkte omkring och delade ut lokaliseringsprojekt bara för att man skulle glädja en bygd och en ort måste vara slut. Det kunde vara roligt för en industriminister eller en annan minister att säga så här: Nu kommer ett företag hit med si och så många anställda, det är klart att ni får lokaliseringsstöd för det här. — Det är alltid lättare att säga ja än att säga nej. Men nu har vi också fått ett stort antal s.k. lokaliseringsprojekt som kommer tillbaka till regeringen i en ny tappning. Vilken tappning det är fråga om kan nog Olof Johansson räkna ut. Man kan icke låta regionalpolitiska insatser eller lokaliseringspolitiska projekt leva ett eget liv och tro att de företagen lever i en skyddad atmosfär och en skyddad tid bara för att de är lokaliseringsprojekt. Jag trodde inte att herrarna var så främmande för företagande att jag behövde möta sådana argument i riksdagen. Det är klart att varje företagsprojekt som skall verka i en bygd också måste verka i sitt industripolitiska sammanhang. Ingen fabrik i Arjeplog kan tillverkat.ex. lättklinker för bara Arjeplog eller bara Norrbotten. Fabriken måste ut och konkurrera med andra befintliga företag inom branschen. Då måste man också göra industripolitiska bedömningar, och det gjorde jag i fallet Arjeplog. Jag kom då fram till att det enda riktiga beslutet i ett sådant läge var ett nej. Det är ett exempel på vad jag menar när jag talar om att industripolitiken och regionalpolitiken också måste gå hand i hand. Detta är inget negativt. Jag vill säga att detta är en positiv utveckling. Bygder och regioner skall ju leva vidare med sina företag och insatser. Då är det väl bra om man från början gör en rak och hederlig bedömning i stället för att säga: När det gäller näringspolitiken har vi alla tänkbara granskningar, konkurrenshänsyn och överväganden, men beträffande regionalpolitiken skall man säga ja, för det innebär så och så många miljoner och möjligheter till så och så många jobb. Men en vacker dag vaknar man med att inte debet och kredit går ihop, att inte produkterna går att sälja, och då står man där med företaget och med den uteblivna granskningen och kopplingen till ett industripolitiskt sammanhang. Så länge jag har ansvaret för de här frågorna kommer jag att fortsätta på denna något hårda linje. Det är ändå den som håller i det långa loppet. Jag kan försäkra Olof Johansson att jag i dag på mitt bord har fullt med ärenden som har kommit tillbaka. Det har ofta varit ärenden som gällt projekt som det har varit skönt och trevligt att få dela ut och sätta i gång före eller under valrörelsen. Jag har inte sökt någon onödig diskussion med centerpartiet eller Olof Johansson i denna fråga. Jag har bara velat peka på centerns agerande. Och jag säger i ren vänlighet att jag av flera skäl har litet svårt att förstå ert agerande. Det första jag framhöll var — Olof Johansson togllitet illa vid sig av det — vad jag visste och själv kunde notera beträffande de intentioner som min företrädare hade i denna fråga och vad regeringen förberedde. Någonting måste ha hänt under utskottsbehandlingen. Det andra jag tog upp var de överläggningar som Olof Johansson inte kan förneka att han känner till ägde rum mellan regeringen och hans partiledare i fråga om statens industriverk och den här utredningen. Vi klarade därvid ut punkt efter punkt, och till slut fanns det inga sakliga skillnader i uppfattningarna mellan regeringen och centerpartiet i denna fråga. Andra uppfattningar har i så fall tagit överhand. Detta har jag varit öppen nog att påminna Olof Johansson om, eftersom jag tyckte att det var litet pikant. Jag förstod att det lugna och sympatiska inlägg som Olof Johansson gjorde i början av debatten berodde på att han helst av allt ville hålla sig i skymundan i denna fråga.

Herr talman! Jag tänker begränsa mig till att anföra några synpunkter som berör den regionalpolitiska delen och kommentera en del av vad som har sagts. Ett centralt mål för regionalpolitiken är att främja sysselsättningen i eftersatta och svaga regioner. Därför är anknytningen mellan regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik självklar. Med den utgångspunkten kan vi inte acceptera att den väsentligaste delen av regionalpolitiken på myndighetsnivå förs över till industripolitiken. Vi använder härom från reservanternas sida ett så hårt ord som oansvarigt. Vi har alltså så kritiska synpunkter att vi har yrkat avslag på hela propositionen när det gäller de slutsatser som regeringen drar. Men vi har också anledning att rikta skarp kritik mot det sätt på vilket beredningen har gått till. Det är minst sagt uppseendeväckande att en så här stor förändring med djup principiell innebörd föreslås utan att det har förekommit en ordentlig remissbehandling. Det finns inte heller någon analys av hur de föreslagna förändringarna påverkar inte bara regionalpolitiken utan också arbetsmarknadsoch industripolitiken. Att förslaget från regeringen har mötts med svalt intresse även från utskottsmajoriteten framgår av vad man skriver. Att regionalpolitiken riskerar komma i kläm är också arbetsmarknadsutskottets socialdemokrater helt på det klara med. Därför konstaterar man att de målkonflikter som finns vid en ökad anknytning mellan regionalpolitik och industripolitik blir, som socialdemokraterna uttrycker det, annorlunda. Men så tröstar man sig med att med de ändringar som utskottet förordar skall de inte bli värre än att man kan acceptera dem. Och när majoriteten i arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet tillstyrker den regionalpolitiska förändringen framstår denna tveksamhet tydligt. Det är inte av övertygelse som majoriteten ställer upp utan det beror mer på en långtgående förhoppning om att den ändrade rollfördelning på central nivå som föreslås i bästa fall skall kunna fungera. Man skriver också i betänkandet att man instämmer i vad motionärerna säger, att remissförfarandet har varit av väl summarisk natur. Som stöd för sina förhoppningar anför man att det har fungerat väl ute i länen trots att två skilda organ har varit inblandade, dvs. länsarbetsnämnd och länsstyrelse. Näringsutskottets majoritet konstaterar på s. 9 i betänkandet att stödverksamheten har kommit att bedrivas i alltmer decentraliserade former. Detta är helt riktigt. Man tar t.o.m. till så högtidliga ord som att detta från demokratisk synpunkt är en fördel. Men efter den bekännelsen skriver man några rader längre ned att näringsutskottet vill understryka att en ändrad rollfördelning på central nivå inte får innebära att förutsättningen för detta arbete på länsnivå rubbas. Hur det skall fungera på länsnivå har varken regeringen eller utskottsmajoriteten något svar på. Där sätts nu förhoppningarna till att den särskilda utredningskommittén skall föreslå en lämplig avvägning mellan central och regional nivå när det gäller beslutsfattandet. Nu säger Wivi-Anne Radesjö som talesman för näringsutskottets socialdemokrater att utredningen redan är gjord; SIND-utredningen är avslutad. Men detta står då i motsättning till vad man skriver på s. 11 i betänkandet, nämligen att det nu är dags att se över den regionala hanteringen av det regionala stödet och föreslå en lämplig avvägning mellan central och regional nivå när det gäller beslutsfattandet. Man kan då fråga: Hade det inte varit skäl att avvakta ett sådant utredningsresultat? En av Wivi-Anne Radesjös teser var ju att det var så stor fördel att ha hela handläggningen på ett ställe. Till det är bara att säga att det här kommer att bli betydligt svårare. I dag är det så att exempelvis ett utbyggnadsprojekt när det gäller markvärderingsfrågor hanteras av länsarbetsmyndigheter, och så kommer att ske också i fortsättningen, medan lokaliseringsstödet i den framtida organisationen skall överflyttas till SIND. Det blir alltså inte mycket kvar av Wivi-Anne Radesjös fältrop om att handlägga frågorna på ett ställe. Det märkliga med det här förslaget är att det inte har fått den seriösa remissbehandling som är vanlig vid stora och principiellt viktiga förändringar — en sådan menar jag att det här är. Jag vill också påstå att det kan bli ödesdigert för regionalpolitikens möjligheter. Jag tycker att utskottsmajoriteten inte har haft kurage att dra slutsatserna av sin argumentering. Maximen synes i stället ha varit: Gärna en bra debatt, men först ett rejält beslut. Vpk:s talesman beskärmade sig över att vi motsatte oss förslaget. Vpk har, precis som folkpartiet, yrkat avslag på propositionen. Vpk har beställt ett nytt förslag enligt kommunisternas principer. Den fråga man då skulle vilja ställa är: Vilka principer har socialdemokraterna nu övergivit till förmån för vpk:s? Det vore lämpligt att både vpk och den socialdemokratiska utskottstalesmannen gav besked om det. Jag skall med spända öron avlyssna det svaret. Nu har industriministern försökt att göra ett tillrättaläggande och lämna lugnande besked när det gäller remissomgångens klantiga hantering. Det var inte så illa, menade han. Man hade ett seminarium, och det var flera personer där—t.o.m. en norrbottning! Han kan ju skriva eller kanske rent av ringa! — Ja, herr talman, jag tror att vi skall betacka oss för en sådan remisshantering. Jag vill gärna hoppas och tro att det här var ett olycksfall och att det får vara ett undantag och inte bli en regel. Det allra märkligaste är att remissen gick till ett par län — det är klart att regeringen aktade sig väldigt noga för att låta remissen gå till län som hade en god eller stor regionalpolitisk erfarenhet. Herr talman! Från folkpartiets sida yrkar vi bifall till de reservationer som är fogade till näringsutskottets betänkande och under vilka namnen på folkpartiets företrädare förekommer. Jag vill i det här sammanhanget särskilt påpeka det angelägna i att riksdagen stöder reservationerna 1 och 9.
Herr talman! Elver Jonsson ställde mer eller mindre direkt en fråga. Jag skall naturligtvis svara på den. Han frågade vilka principer som vpk hade övergivit, eftersom vi först yrkat avslag på propositionen och sedan kunnat komma överens med socialdemokraterna om en majoritetsskrivning i betänkandet. Jag har i mitt inledningsanförande ganska utförligt uppehållit mig vid det. Jag tänker inte upprepa det för Elver Jonsson. Han kan lämpligen ta del av det i protokollet. Jag skall bara mycket kort nämna fyra hållpunkter för honom. Det som gjorde att vpk anslöt sig till utskottet var bl.a. att vi på följande punkter fick gehör för våra krav: 2. Det omorganiserade industriverket får en parlamentarisk nämnd. 3. Utredningsresurser skall ställas till förfogande för analys av den regionala utvecklingen så att verket kan följa upp de regionalpolitiska målen. 4. Utskottsmajoriteten gör ett klart uttalande om att länsorganens ställning inte får försvagas genom den nya verkskonstruktionen. Vpk har inte övergivit några principer. Vi tycker att det är bra att vi har kunnat resonera oss samman i utskottet på detta sätt och önskar att det faktiskt kunde ske vid flera tillfällen än som är fallet. Enligt min uppfattning är det förnuftiga och bra förändringar som har gjorts i förhållande till regeringens proposition, förändringar som faktiskt gagnar majoriteten av det svenska folket samt industrin och regionalpolitikens framtid i detta land.
Herr talman! Jag tackar Tore Claeson för detta svar, även om jag menar att det inte hade så mycket med tunga principer att göra. Yrkandet om besvärsrätten ställdes ju från flera håll. Tore Claeson menar att en analys skall göras. Men också övriga motionärer ansåg att avsaknaden av en analys var ett skäl för att inte godta propositionen. Analysen saknas alltså fortfarande. Det finns ingen garanti för att den länsdemokratiska biten inte kommer att försvagas. Det finns en förhoppning — det har jag sagt. Det gäller både utskottsmajoriteten och vpk. Men det finns ingen regel eller något verktyg för att hantera den biten. Tore Claeson påstår att vpk inte har övergivit några principer. Det skall bli intressant att se om det beskedet ges även av den socialdemokratiske talesmannen när det gäller det regionalpolitiska avsnittet.
Herr talman!

Det är det underliga, vilket jag också påtalade i mitt inledningsanförande. Detta gör att reservationerna från borgerligt håll i stort sett faktiskt hänger i luften. Med en annan inställning i sak till frågan om att ni skulle ha velat komma överens, hade det i själva verket inte funnits någonting kvar att reservera sig för, om vi utgår från a) propositionen och b) de olika motionerna och förslagen i dem.
Herr talman! Det är helt riktigt, Tore Claeson, att vi inte har nöjt oss med detta. De krav i fråga om de principiella delarna och om väsentliga förändringar som har ställts av både vpk och oss har inte tillgodosetts. Därför har vi inte någon garanti för en god regionalpolitisk utveckling, vilket utskottsmajoriteten tror och hoppas på.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet har beretts tillfälle att yttra sig till näringsutskottet om verksamheten vid statens industriverk.

Behovet av att samordna de arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska insatserna är särskilt betydelsefullt på länsnivån, där huvudansvaret för genomförandet av de konkreta åtgärderna oftast ligger. Beslut av detta slag fattas i dag i huvudsak av länsstyrelse och länsarbetsnämnd, dvs. av två skilda organ. Trots det fungerar samordningen väl, så långt utskottet kan bedöma, mellan de arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska åtgärderna. Detta bör vara möjligt även vid en ändrad rollfördelning på central nivå. Utskottet konstaterar också att regionalpolitiken anslagsmässigt får en dominerande ställning vid SIND och att överföringen av ett sextiotal tjänstemän från AMS garanterar att omfattande erfarenheter av arbetsmarknadsoch regionalpolitik tillförs SIND. Av de fyra huvudprogrammen för nya SIND:s verksamhet kommenterar utskottet programmen Utredningsverksamhet och Regional utveckling. Utskottet pekar på behovet av att resurser avsätts, med ett självständigt ansvar inom verket, för analyser av den regionala utvecklingen och för uppföljning av att de regionalpolitiska målen följs. Utskottet har alltså inga erinringar mot att utredningsverksamheten organisatoriskt förs samman till en enhet inom nya SIND, men pekar på behovet av att den utredningsverksamhet som avser regionalpolitiska frågor bör ingå i programmet Regional utveckling. Utskottet ansluter sig till förslaget om breddning av verksamheten inom expertgruppen för forskning om regional utveckling, ERU, till att också omfatta vissa industripolitiska problemställningar, men stryker under att detta inte får innebära en nedprioritering av forskningsinsatserna på det regionalpolitiska området.

I samtliga motioner från m, c, fp och vpk förs fram invändningar mot att besvärsrätten i här aktuella fall slopas. I motion 2230 av Arne Fransson m.fl. framhålls att bibehållande av besvärsrätten innebär en garanti för att en samlad, översiktlig bedömning av de regionalpolitiska insatserna i en region sker och att denna besvärsrätt är särskilt viktig om en omfattande omorganisation skall ske och nya rutiner skapas. Utskottet stöder yrkandena i nyss nämnda motioner om att rätten att anföra besvär över den centrala myndighetens beslut om regionalpolitiskt stöd bör bibehållas. Förslaget i propositionen att ansvaret för flyttningsstöd till arbetskraft som flyttar till stödområdet skall ligga kvar på AMS möter ingen erinran från utskottets sida. Förslaget om att ianspråktagande av investeringsfonder flyttas från AMS till nya SIND samt att SIND skall få ta vissa beslut som nu ankommer på regeringen tillstyrks av utskottet. Beträffande bidrag till nedläggningshotade företag delar utskottet industriministerns uppfattning att med hänsyn till det sammanhang i vilket detta stöd nu används är det att betrakta som ett industripolitiskt snarare än ett arbetsmarknadspolitiskt medel. Utskottet vill emellertid stryka under vikten av att ett nära samarbete sker mellan nya SIND och AMS vid beslut om stöd av detta slag. Detta kan lämpligen ske inom ramen för den parlamentariskt förankrade nämnd som utskottet tidigare förordat. Avslutningsvis framhåller utskottet att regionalpolitiken på grund av dess nära anknytning till sysselsättningspolitiken, som är en huvudfråga för arbetsmarknadsutskottet, även i framtiden bör beredas av detta utskott. Det är därför angeläget att övergång till programbudgetering sker vid SIND så snart som möjligt och att alla de frågor som rör regionalpolitiken samlas i ett program, så att utskottet utan administrativt krångel, i ett sammanhang, kan behandla regionalpolitiken på ett samlat sätt. Näringsutskottets majoritet har — som vi hört tidigare här i dag — på samtliga punkter tagit hänsyn till arbetsmarknadsutskottets yttrande och gjort ändringar beträffande programindelning, tillsättande av en parlamentarisk nämnd och bibehållande av besvärsrätten som majoriteten i arbetsmarknadsutskottet föreslagit. Det är tillfredsställande. Trots att utskottsmajoriteten tagit betydande hänsyn till krav som framförts i motionerna från oppositionen har två avvikande meningar, dels från moderaterna och dels från centern och folkpartiet, avgivits. Noterbart är speciellt i den avvikande meningen från centern och folkpartiet att man gör ett stort nummer av den slopade besvärsrätten — så stort att man efteråt i ett särskilt yttrande måste påpeka att bibehållandet av besvärsrätten och införandet av en parlamentarisk nämnd innebär förbättringar. Det får väl fattas så, att det är andra motiv än rena sakskäl som ligger bakom ställningstagandet från centern och folkpartiet. Elver Jonsson frågade alldeles nyss vilka principer vi har övergivit. Men vi har inte övergivit några principer, Elver Jonsson. Däremot har såväl vi socialdemokrater i arbetsmarknadsutskottet som socialdemokraterna i näringsutskottet tagit allvarligt på behandlingen av såväl regeringens förslag som de motioner som har inlämnats och gjort vissa förändringar och, enligt vårt sätt att se, förbättringar av propositionen. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande.
Herr talman! Jag måste tillstå att jag är litet irriterad över detta ständigt upprepade budskap från socialdemokratiskt håll att vi skulle ha annat än sakskäl för vårt ställningstagande till denna proposition. Karin Flodström kom tillbaka till det budskapet här. Jag skall inte onödigtvis förlänga debatten, men jag tycker vi skall vara tillräckligt tydliga och klara så att den sortens argument inte skall behöva användas. : Jag har utförligt redogjort för att förberedelsearbetet med propositionen var otillräckligt i två avseenden: remissbehandlingen, som i stort sett uteblev, och samordning med övriga utredningar. De sakskälen tycker jag borde respekteras. Det talas mycket om samordning och om samordningens vinster. Visst kan det ligga vinster i samordning av regionalpolitik och industripolitik. Men samordningen har funnits redan tidigare. Det kan också uppstå en berättigad oro, precis som jag illustrerade med Erik Hammarstens uttalande. Samordning kan ju ske på många olika sätt. Jag kan ta extremfallet, Stålverk 80, som exempel på en regionalpolitisk och industripolitisk satsning, så att Karin Flodström förstår vad jag menar. Det kan inte vara det allra roligaste att bli påmind om den sortens exempel. Naturligtvis är det tråkigt att debatten skall behöva föras på detta sätt, när nu regeringen enligt sina talesmän velat så väl men hamnat så fel.
Herr talman! Karin Flodström började med att betona att det nära sambandet var särskilt viktigt på den regionala nivån. Det är helt O.K., men det borde rimligtvis ha lett till en annan slutsats än den som utskottsmajoriteten har dragit. Jag vill bara fastslå det jag sade i mitt tidigare inlägg, att det kommer att ligga försämringar på lur genom det här förslaget — Karin Flodström varnade ju också för detta i sitt anförande. Hon säger att det bör vara möjligt att klara en rad svårigheter. Men det som lyser med sin frånvaro är de stora fördelar som skulle kunna vinnas. Den samordning som det talas om visar sig vara på kollisionskurs när man kommer på det regionala planet — det som var så viktigt och som Karin Flodström började sitt inlägg med. Jag har alltså inte låtit mig övertygas ens efter det senaste socialdemokratiska inlägget, utan jag vidhåller att vi bör rösta på reservationerna. Risken är uppenbar att regionalpolitiken den här vägen realiseras ut.
Herr talman! Olof Johansson frågade hur jag kunde komma med påståendet att det är annat än sakskäl som anförs. Jag har läst förslaget väldigt noga och finner det anmärkningsvärt att man — liksom det sagts tidigare i debatten — på den ena punkten efter den andra, även om man fått sina motionskrav tillgodosedda, ger uttryck åt en avvikande mening och fortsätter att tala om att vi vill slopa besvärsrätten. Sedan måste man rättfärdiggöra sig genom ett särskilt yttrande och säga: Visserligen innebär detta förbättringar, men det förändrar ingenting i sak. Det tycker jag är konstigt, eftersom det för mig är sakskälsförändringar som ägt rum. Olof Johansson har tidigare med industriministern och andra haft debatter om de olika utredningarna, så det finns ingen anledning att upprepa argumenten. Elver Jonsson säger att jag varnade för problem på länsnivån. Tvärtom sade jag, Elver Jonsson, att det hela fungerar hyggligt på länsnivån genom att det är två skilda organ, länsarbetsnämnden och länsstyrelsen, som fattar besluten. Vad är det som säger att det skall bli ändringar därför att vi får en förändrad roll på central nivå? Vi måste väl kunna ställa vissa krav på länsmyndigheterna i fortsättningen också.
Herr talman! Helt kort: Jag tycker att Karin Flodström skall lita på vad jag har sagt. Det är det enda jag begär. Jag har utvecklat argumentationen när det gäller våra sakskäl för avslag på propositionen.

Herr talman! Den svenska stålindustrins framtid och inriktning har under de senaste fem sex åren varit föremål för relativt stora debatter här i kammaren. I dag blir omfattningen litet mindre, efter vad man kan utläsa av talarlistan. Detta kanske kan tolkas så att de flesta är nöjda med sakernas tillstånd, eller också har de fått för sig att man ingenting kan göra för att förbättra den svenska stålindustrins läge nu och i framtiden. De omfattande strukturrationaliseringar som skett inom handelsstålsindustrin har haft ett mycket högt pris i fråga om arbetslöshet. För SSAB, Oxelösund, Domnarvet och Luleå och för SSAB:s gruvor blir den gemensamma summan av friställda någonstans kring 8 000 personer — från 18 000 anställda 1977 till kanske 10 000, som man i dag är på väg ner mot. Ett par gruvor har räddats i sista stund — åtminstone tillfälligt. Det är uppenbart att specialstålsindustrin nu står inför en liknande strukturomvandling som handelsstålet genomgått. Avsaknaden av samhällelig styrning under såväl borgares som socialdemokraters regeringsinnehav har inneburit, att utvecklingen hittills fått ske helt utifrån storfinansens önskningar. Om dessa kortsiktiga privata intressen även i fortsättningen tillåts styra utvecklingen, kommer åtskilliga att förlora sina anställningar samtidigt som utvecklingsbara produktionsenheter läggs ner, utan att något nytt kommer i deras ställe. I dag slåss orter mot orter. Vilket verk inom specialstålsindustrin skall bort och vilka får vara kvar? Sandviken, Avesta, Fagersta eller Degerfors? Facken gör egna utredningar och kommer i konflikt med varandra. Det är helt naturligt, eftersom varje fackklubb i första hand har till uppgift att se till de egna medlemmarnas intressen. Ingen vill direkt utpeka det verk som skall bort, men samtliga hävdar att just det egna verket måste finnas kvar. Och så är striden i full gång mellan kamrater som i realiteten har samma intressen och som egentligen tillhör samma yrkesgrupp och samma proletariat. Regeringen framhåller att man tillsatt en specialstålskommission som skall föreslå åtgärder. Men samtidigt säger regeringen att det är företagen själva som måste sköta den nödvändiga strukturrationaliseringen. Den specialstålskommission som regeringen haft så stor tilltro till och som industriministern hänvisat till i olika interpellationsdebatter hotar nu att spricka. Självfallet kommer den att spricka, eftersom de privata intressenterna konkurrerar med varandra. Inget övergripande samhällsansvar finns hos kapitalet. Dess hemland är plånboken. Här krävs naturligtvis en helt annan typ av samhällsingripande än tillsättandet av denna kommission om man skall kunna omstrukturera specialstålsindustrin utifrån samhällets intressen. Hela den svenska gruvoch stålindustrin måste sammanföras i ett svenskt metallbolag för att sedan kunna utvecklas efter samhällsekonomiska riktlinjer med sikte inte bara på nästa räkenskapsår eller de närmaste åren därefter, utan med sikte på 1990-talet, och kanske ännu längre. Vänsterpartiet kommunisterna har slagit fast att utvecklingen bör ske efter tre huvudlinjer. Den första är att den metallurgiska utvecklingen, som är på gång i vårt land, måste stödjas och utvecklas. Svensk stålindustri har stora möjligheter att bli ledande. Det betyder att malmen kommer att bli basen i den framtida stålindustrin. Skrotets användning bör inte vara större än det skrotavfall som finns inom landet. Vi utnyttjar våra malmer och slipper importera skrot. En ökad tillverkning av järnsvamp kan ersätta detta skrot. Den andra huvudlinjen är att den utveckling som skall ske i stålindustrin måste bli mer integrerad med förädlingsledet. Kring de nya järnprocesserna, som inte kräver extrem storskalighet, kan en mer sammanhållen produktion byggas upp. En tredje men en mycket viktig huvudlinje är att processoch produktutveckling sker i samarbete mellan stålverk och sluttillverkare. Produktionen bör ha en bas som fyller viktiga samhällsbehov, t.ex. ny energiteknik, rationellt byggande, kollektivtrafik och transportsystem osv., som kan inlänkas i den ordinarie industripoltiken, vilket vi tidigare har talat om i dag. Vi anser att den svenska stålindustrins framtid hänger intimt samman med utvecklingen av den svenska hemmamarknaden. En förnyelse av verkstadsindustrin ger en god marknad för den framtida svenska stålindustrin. Det gäller alltså produktoch processutveckling, det gäller råvarufrågorna — med sådana saker som järnsvampsproduktion med de nya stålprocesserna. Det är nya processer som under relativt lång tid varit på gång, men fått dåligt samhällsstöd trots att de är i samhällsekonomisk mening mycket lönsamma. De bör inordnas i en framtida utveckling på ett helt annat sätt. Det är ingen slump att Jernkontorets Annaler med Bergsmannen, facktidningen, för något år sedan efter en ståldebatt här i riksdagen ordagrant citerade Lars-Ove Hagberg från vpk. I motsats till centerns industriminister Åsling hävdade han bestämt att frågan om den svenska stålindustrins framtid är en politisk fråga som övergripande måste avgöras av politiska instanser. Riktlinjerna för utvecklingen måste dras upp här. Dé sakkunniga skall sedan genomföra planering och verkställighet. Alla våra ställningstaganden måste grundas på insikten att stålindustrin är en i verklig mening basindustri, utan vilken vi kommer att tappa nationellt oberoende och förädlingsindustri. Vi måste slå vakt om och utveckla den svenska stålindustrin. Vi måste använda den råvara som finns inom landet, och vi måste förädla den så långt som möjligt för att rädda arbetstillfällen. Som ett litet kuriosum kan jag nämna vad jag hittade när jag läste Bergslagens historia för något år sedan. Där sägs att när man började bygga upp hammare och smedjor efter vattendragen i Bergslagen och där förädla järnet mer än man gjort tidigare, så fick hundratals hammare i Gdanskområdet i Polen slå igen. Jag menar inte att man skall driva detta till ytterlighet eller att det till varje pris är något efterföljansvärt, men det visar på att man också under andra epoker har kunnat skapa jobb inom stålindustrin i vårt land genom ökad förädling, så att man slapp importera bearbetade varor från utlandet. Efter dessa riktlinjer måste vi också jobba. Ett stort avsnitt i betänkandet handlar om skrotförsörjning och produktion av järnsvamp som föreslås i vpk-motionen. Såvitt jag kan se av betänkandet får vi i allt väsentligt rätt i våra farhågor om framtida problem med skrotförsörjningen. Det är något som såväl utvecklad malmbaserad teknik i nya processer som järnsvampstillverkning kan råda bot på. Jernkontoret har — som det anges i betänkandet — nyligen avslutat en undersökning om möjligheten att ersätta importerat skrot med annan järnråvara, dvs. malmbaserade ämnen. De kommer till i stort sett samma slutsatser som vi gör i vår motion, och de säger att det tar relativt lång tid att komma i gång med en alternativ produktion av ersättningsämnen. De säger ordagrant så här: ”Det är därför angeläget, att de, som är intresserade av produktion av ny järnråvara i Sverige, redan nu tar upp frågan. Det är på dem det ankommer att göra den slutliga bedömningen av framtidsutsikter och risker.” Vi vet att kapitalet är hemlöst. Vi vet att storfinansen struntar i om stålet produceras i vårt land eller i Brasilien. Det är vi som har intresse av en svensk stålindustri. Framtiden för svensk stålindustri är en politisk fråga, och besluten måste tas av regering och riksdag. I linje med denna filosofi har vi också motionerat om utvecklingen inom SSAB och om den svenska stålindustrin i allmänhet. Men jag tänker inte gå in på allt. Det är ju behandlat i utskottet — efter noggrann genomläsning, får man hoppas. Vad säger då utskottet som motiv för att avslå våra motioner? I princip säger man att det vi tagit upp är viktigt. Men man överlåter åt privata intressen att sköta utvecklingen, något uttalande från riksdagen är inte nödvändigt, man följer frågan, överläggningar sker mellan stålföretagen, man bör inte nu begära något förslag — osv. Detta kan vi inte ställa upp för. Vi har preciserat oss i reservationerna. Jag tar mig friheten att läsa ordagrant ur reservation 1: ”Det är således av stor vikt att regeringen snarast tar initiativ till en samordning av metallurgikapaciteten för handelsstålsoch specialstålsindustrierna i syfte att andelen importerat skrot skall minskas och en fortsatt malmbaserad metallurgi säkerställas.” Ja, detta är solklart. Regeringen måste ta initiativ för att detta skall komma till stånd. Man kan inte lita på storfinans och storkapital. Vi säger vidare om forskning vid SSAB: ”Det är väsentligt att långsiktiga insatser prioriteras i SSAB:s forskningsoch utvecklingsarbete. Den centrala forskningsenheten inom SSAB bör härvidlag ges ett övergripande ansvar. Enheten bör få resurser för egna operativa insatser av långsiktig karaktär, och SSAB måste i sin helhet organiseras så att den kunskap som finns inom bolaget blir utnyttjad.” Förmodligen kommer Lars-Ove Hagberg att ta upp litet mer om den långsiktiga utvecklingen inom SSAB. När det gäller den långsiktiga gruvoch stålpolitiken säger vi i reservation - ”Svensk gruvbrytning och stålpolitik i framtiden bör inriktas på att befrämja en rättvis global fördelningspolitik. Grundvalen för en ny gruvoch stålpolitik skall vara att hela gruvoch stålindustrin nationaliseras och samordnas i ett svenskt metallbolag. Vidare skall gruvoch stålindustrierna utvecklas efter samhällsekonomiska riktlinjer. Gruv-, ståloch verkstadsindustrierna skall samordnas, varvid planer fastställs för lokalisering av förädlingsindustrier till hotade och drabbade bruksorter.” Det är ju så att det i bruksorterna går en massa människor arbetslösa som har genuint kunnande i fråga om stålhantering. De har blivit arbetslösa vid den våldsamma omstrukturering som har skett under de senaste åren. När socialdemokraterna var i opposition hade man ständiga reservationer till betänkandena om stålindustrin och bruksorterna. Tyvärr finns ingenting av detta kvar nu, när man sitter i regeringsställning. Jag konstaterar att med dagens betänkande visar socialdemokraterna att de är nöjda med den utveckling och den storstädning inom stålindustrin som borgarna har ställt till med. Man tänker inte föreslå någonting för att se till att industrin säkras i framtiden. Man låter kapitalet regera. Herr talman! Med hänvisning till det sagda yrkar jag bifall till samtliga reservationer vid detta betänkande.

Herr talman! Det är nu tredje gången under den här våren som kammaren behandlar frågor som rör stålindustrin. Den här gången gäller det motioner om metallurgi, insatsvaror och planering för specialstålsindustrin samt något om SSAB. När det gäller specialstålsindustrin föreligger det två motioner, en från vpk som leder fram till kravet på en ny specialstålskommission med helt andra uppgifter än den nuvarande. Den socialdemokratiska motionen går ut på att riksdagen skall uttala behovet av strukturplaner för järnoch stålindustrin. Båda motionerna tar upp frågor som har hög aktualitet. Specialstålsindustrin är inne i en omfattande omstruktureringsperiod. Speed Steel har bildats och är nu världens största tillverkare av snabbstål. På det smala området för kallvalsat stål har en koncentration skett genom bildandet av USAB. Inom det rostfria området pågår överläggningar om samgående och strukturrationaliseringar, och här är specialstålskommissionen djupt engagerad. En rekonstruktionsplan för NUAB föreligger och kommer att behandlas av riksdagen under hösten. Ett ytterligare problem är de tilltagande riskerna för handelshinder främst i USA. Inom den rostfria sektorn har mycket stora förluster uppstått under senare år. Specialstålskommissionen beräknar att förlusterna i den rostfria industrin på två år uppgår till 1,2 miljarder kronor. Man har också konstaterat att det finns en betydande överkapacitet inom den rostfria metallurgin. Utanför det rostfria området har strukturrationaliseringen drivits ganska långt med påföljd att den inbördes konkurrensen mellan svenska företag inte längre är särskilt omfattande. Det finns emellertid anledning att diskutera stålindustrins framtida utveckling. Detta sker i den av mig förut nämnda specialstålskommissionen vad det gäller den rostfria sektorn. Industriministern har dessutom gett till känna att en särskild genomgång skall göras av stålindustrins läge i stort. När det gäller frågorna om metallurgi och insatsvaror kommer man in i diskussionerna om de nya råjärnprocesserna och skrotförsörjningen. De nya råjärnsprocesserna gäller tre utvecklingslinjer: ELRED som utvecklas av ASEA/Stora Kopparberg, INRED som utvecklas av Boliden och Plasmasmält som utvecklas av SKF. Samtliga processer har, såvitt jag kunnat utröna, kommit i det utvecklingsstadium som gör att de bör utvecklas i pilotskaleförsök. Bristande intresse från svensk stålindustri har gjort att sådana försök inte kommit i gång. Alla tre processerna bygger på känd teknik, som man nu vill tillämpa vid framställning av råjärn. En del tekniska problem återstår för samtliga processer, framför allt när det gäller drift i stor skala. Det som hindrar ett genombrott är att så länge gamla anläggningar har stor överkapacitet finns det ingen uttalad vilja att i större utsträckning satsa på i stort sett oprövad teknik. Efterfrågekrisen inom stålområdet har naturligtvis påverkat utvecklingsarbetet och marknadsföringen av de tre stålframställningsprocesserna. INRED har emellertid testats i halvskalestorlek i Mefos i Luleå. SKF har lyckats med sin plasmametod på ett annat område, nämligen i den anläggning som byggs i Landskrona med medverkan av bl.a. naturvårdsverket för att ta hand om oxidiska avfall. Hittills har samhället genom industrifonden gett stöd med 20 milj.kr. till INRED-processen. Plasmametoden har erbjudits stöd från industrifonden, men enligt vad jag erfarit har bolaget tackat nej. För dagen är det svårt att se hur framtiden kommer att utveckla sig för dessa tre processer. Starka tvivel har rests mot att det kommer att finnas ett större behov av nya processer, i varje fall inom de närmaste åren. På sikt kan naturligtvis läget ändras. Därför understryker utskottsmajoriteten vikten av att regeringen följer utvecklingen på dessa områden. Det understryks också att det är önskvärt att importen av skrot kan nedbringas. Utskottet konstaterar också att stålindustrin så långt som möjligt bör baseras på inhemskt material. Också dessa frågor räknar utskottet med att överläggningarna om stålindustrins problem kommer att omfatta, och de kommer därmed att få sin belysning. När det gäller SSAB har framtidsplanerna för företaget aktualiserats i reservationen. Perspektivplanen 87 har nyligen utarbetats för den komman de femårsperioden. Denna har de fackliga organisationerna ställt sig bakom, och perspektivplanen har också redovisats inför utskottet. När det gäller forskningsoch utvecklingsarbetet är det givetvis en betydelsefull fråga att intensiteten hålls uppe. Utskottet har i sitt betänkande redovisat att satsningarna på forskning och utveckling inom SSAB ligger på 196 av omsättningen och att det är i nivå med vad andra konkurrerande bolag sätter in i den verksamheten. Vi kan också notera hur SSAB genom sitt utvecklingsarbete har kommit allt längre i sitt arbete. Någon anledning att nu begära ytterligare åtgärder från regeringens sida föreligger enligt utskottsmajoriteten inte. När det slutligen gäller vpk-reservationen om förstatligande av gruvoch stålindustrin har den frågan behandlats vid åtskilliga tillfällen i riksdagen. De argument som nu förs fram i vpk-reservationen ändrar inte tidigare inställning i frågan. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottsbetänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Ja, det är alldeles riktigt att vi har krävt en specialstålskommission med andra uppgifter än den nuvarande har. Det är klart att vi helst vill att man skall ha ett mer övergripande samhällsintresse som målsättning för en sådan här kommission. Man kan inte släppa det privata kapitalet fritt att dansa. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i ryktena i vissa tidningsartiklar om att kommissionen kommer att spricka. Det är väl möjligt att den gör det. Trots att man skall samverka i en sådan här kommission, finns det många olika intressen i den. För oss räcker det ganska bra med att veta att Anders Wall är inblandad i Uddeholm. Anders Wall är en person som är känd för att inte syssla med så mycket annat än spekulation. Ja, nog har våra frågor hög aktualitet, som Sivert Andersson säger. Och jag kan inte förstå varför man inte försöker få ett fall framåt för dem, när en del av våra krav har tillstyrkts av utskottet, och försöker få stålindustrin att utvecklas i stället för att stå på stället marsch inför en mycket osäker framtid. När det gäller den här specialstålskommissionen kan jag hänvisa till att industriministern i ett interpellationssvar tidigare i år sade att regeringen inte har några formella möjligheter att ingripa när ett enskilt företag beslutar om personalinskränkningar. Den svenska specialstålsindustrin är en viktig industrigren med hänsyn till både sysselsättning och export, anförde industriministern. Det är väl märkligt att man inte skaffar sig möjlighet att ingripa om man har en basindustri som är så oerhört viktig för sysselsättning och export. Vi har genom våra motioner och reservationer anvisat politiken, de vägar som är möjliga. Jag tycker att det parti som innehar regeringsmakten borde skaffa sig medlen för att fullfölja den politiken — det vore ganska logiskt. När det gäller de nya processerna kan jag inte förstå annat än att våra yrkanden under åren om att man skall forcera framtagandet av processerna och ge större samhällsstöd, men också planera för deras användning, är mycket viktiga. Sivert Andersson säger att det är osäkert vad som kommer att hända, att dessa nya processer möjligen inte kommer att introduceras inom en nära framtid. Det är klart att det ligger i det internationella stålkapitalets intresse att hålla tillbaka ny teknik så länge man har kapital stående i traditionella masugnar med enorm kapacitet, t.o.m. överkapacitet — det är ju så det går till. Så har det blivit med de flesta andra innovationer inom industrin: har det funnits något nytt som har hotat det gamla är man inte så intresserad av att det kommer fram, utan man begraver det hellre. Det kommer alltså säkert att dröja innan dessa processer kommer fram — om man inte på ett medvetet sätt försöker föra fram dem och lokaliserar dem till de bruksorter som ändå finns. För några år sedan var det en väldig debatt om Spännarhyttan och dess behov, frågan om att fortleva eller inte. Jag kan utifrån mina enkla tekniska kunskaper ändå konstatera att vid en årsproduktion som är lika stor som den som Spännarhyttan hade är de här nya teknikerna fullt lönsamma — man behöver alltså inte någon våldsam uppskalning, behöver inga jättelika verk för att få processerna att fungera utifrån optimal lönsamhet. Därför är det mycket lämpligt att lokalisera ut dessa tekniker t.ex. till Bergslagen, där vi har stora problem och kommer att möta än större problem.